Herr talman! På de flesta punkter i statsutskottets utlåtande nr 35 är utskottet enhälligt. Reservationer föreligger endast på två punkter, och det är intressant att notera att det inte på någon punkt förekommer någon gemensam borgerlig reservation. Så har förhållandet varit under tidigare år. I fjol bl.a. beträffande den fråga som nu behandlas. Eftersom kommunisterna vid omröstningen röstade för den borgerliga reservationen, fick denna i andra kammaren en knapp majoritet, medan. första kammaren med exakt lika stor majoritet biföll utskottets förslag. Därmed föll också yrkandet i reservationen. I år står även centerpartiet bakom utskottets hemställan, och reservationen har endast samlat namn från folkpartiet och moderata samlingspartiet. | Huvudprinciperna för lärarutbildningsreformen beslöts av 1967 års riksdag, och reformen trädde i kraft den 1 juli i fjol. Vi är alltså inne på det första läsåret med de nya principerna. Beslutet innebär bl.a. att särskilda skolenheter för försöksoch demonstrationsverksamhet skulle inrättas i varje kommun med lärarhögskola, och dessa skolenheter har till uppgift att medverka vid grundutbildning, fortbildning och vidareutbildning av lärare i gruudskolan och på det gymnasiala stadiet. Dessa skolenheter ersätter de tidigare övningsskolorna och skall ha en normal uppbyggnad för att ge den rätta tillämpningen till skolväsendet. Lågoch mellanstadiet undervisas i stort sett av klasslärare. I år liksom i fjol föreslås i två motionspar inrättandet av s.k. Up-tjänster för övningslärare även på dessa stadier. Statsutskottet avstyrker även i år dessa motioner, bl.a. med motiveringen att de pedagogiska tankar som ligger bakom systemet med de nya skolenheterna borde prövas och att tillräckliga erfarenheter av verksamheten ännu inte kan redovisas. Jag vill emellertid erinra om vad som anförs i bilaga 10 till statsverkspropositionen under en annan rubrik än den vi behandlar i dag, nämligen rubriken Lärarhögskolorna med underrubriken Utbildningskostnader. Där meddelas det att Kungl. Maj:t i ett annat sammanhang kommer att få förslag om medgivande att i kommun med större lärarhögskola del av undervisningsskyldighet för innehavare av särskild ordinarie tjänst i övningsämne försöksvis får förläggas till mellanstadium och lågstadium. Vidare kommer förslag att framläggas om uppdrag åt skolöverstyrelsen att redovisa erfarenheterna av lärarutbildningsverksamheten under budgetåret 1968/69 inom skolenheterna för försöksoch demonstrationsverksamhet i vad gäller den praktiska utbildningen av klasslärare i övningsämnen. Vad beträffar fru Mogårds motion om utredning angående åtgärder för att tillgodose kravet på likvärdig standard i våra grundskolor erinrar hon själv i motionen om två fakta, dels att statsbidragsgivningen till grundskolan är föremål för översyn, dels att det ankommer på kommunerna själva att utrusta såväl äldre som nyare skolor med moderna och ändamålsenliga hjälpmedel. Det är, som utskottet framhåller, skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas uppgift att verka för att skolorna ges den standard som behövs för att undervisningen skall få det innehåll vi anser att den bör ha. Inom ramen för skollagen, skolstadgan och vissa anvisningar måste emellertid kommunerna själva som huvudmän för grundskolan ha ansvaret för att skolorna får en tillfredsställande standard. Någon särskild ut redning är enligt utskottets mening inte erforderlig. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Werner i denna kammare väckt en motion nr II: 200; en likalydande motion har avlämnats i första kammaren av herr Schött m.fl. Detta motionspar behandlar möjligheten för de skoltrötta eleverna att få befrielse från åttonde och nionde skolåren. Motioner med samma syfte väcktes både 1967 och 1968 med något olika formuleringar. År 1967 avstyrktes motionen på grund av att man hade uppfattat den oriktigt och läst »tvång» där det stod »rätt». På detta grundade utskottet sitt avstyrkande. År 1968 avstyrkte utskottet motionen med motiveringen att andra åtgärder än befrielse för skoltrötta elever i första hand skulle komma i fråga t.ex. placering i observationsklinik eller förlängd praktisk yrkesorientering. I årets motionspar har vi skrivit att sådan placering kan vara en utväg i vissa fall.

Vi har också begärt att denna befrielse skall kompletteras med rätt att före 21 års ålder läsa in de årskurser som man har förlorat. Det var detta förslag utskottet hade missförstått år 1967, då det fattade det som att vi begärde att det skulle råda ett tvång att läsa in kurserna före 21 års ålder. Det är inte alls meningen. Utskottet har emellertid i sin skrivning i år också erinrat om sitt utlåtande nr 179 för år 1968, där man anförde att det bör ankomma på de 1lokala skolstyrelserna att i undantagsfall göra jämkningar i utbildningsgången rörande enskilda elever för nionde skolåret. Jag har tittat litet på det utskottsutlåtandet, och jag tycker att det är rätt egendomligt att utskottet hänvisar till det. Utlåtandet bygger på en motion som begär förlängd praktisk yrkesorientering och som utskottet avstyrker. Man anser att skolstyrelserna inte skall få någon generell rättighet av det slaget, utan att en förlängning bara skall ske i enstaka undantagsfall. Men jag är ändå glad över att utskottet för varje år har måst något utvidga sin motivering i den här frågan, och jag tror inte att man kommer ifrån saken. Förr eller senare blir det säkert nödvändigt att göra någonting på detta område. Jag anser det så viktigt att vi inte ytterligare förlänger lidandet för dessa mycket skoltrötta elever att jag, herr talman, vill yrka bifall till motion nr 11: 200.

Herr talman! Herr Åkerlind har redan erinrat om att hans motioner under de senaste åren i denna fråga har avslagits. Även i år föreslår statsutskot tet avslag på hans motion. Visserligen är vissa elevers skoltrötthet ett allvarligt problem, men ett bifall till motionen skulle ge de elever som det här är fråga om ett sämre utgångsläge än deras jämnåriga. Andra möjligheter att komma till rätta med dessa elevers anpassningssvårigheter måste användas. Vi har bl.a. den möjlighet som herr Åkerlind själv erinrade om att ge dessa skoltrötta elever en utvidgad praktisk yrkesorientering. Då är dessa elever fortfarande skolpliktiga och står inskrivna i skolan, och då blir det inte prejudicerande om en elev sköter sig illa eller inte trivs. Många begåvade och skötsamma elever, kanske de flesta, har perioder av skoltrötthet. Man skulle göra dessa elever en stor otjänst genom att ge dem den möjlighet som motionärerna avser. I alldeles speciella undantagsfall bör det ankomma på de lokala skolstyrelserna att göra jämkningar i skolgången beträffande nionde skolåret. De elever det här är fråga om behöver i själva verket den största omvårdnaden ifrån skolans sida.

Herr talman! Jag är inte alls säker på att man, som herr Jönsson i Arlöv säger, skulle göra dessa elever en otjänst genom att befria dem från någonting som de i många fall själva uppfattar som ett tvång, ett lidande, en psykisk misshandel. Herr Jönsson anser att vi bör ge dessa elever möjlighet till förlängd praktisk yrkesorientering. Men varför gick då utskottet förra året emot förslaget om ett generellt sådant bemyndigande, ett ställningstagande som utskottet nu hänvisat till i motiveringen för sitt yrkande om avslag på min motion?

Herr talman! Reservationen vid punkt 13 i statsutskottets utlåtande nr 35 bygger på en motion, som undertecknats av representanter för de fyra största riksdagspartierna. Reservationen gäller Restenässkolan.

Internatskolorna bör finnas; de fyller en stor uppgift. Men jag har den meningen att man bör undvika att rekryteringen till dessa skolor blir ensidig när det gäller elevernas sociala bakgrund. I dessa skolor skall det inte bara finnas rikemansbarn, och inte bara sådana som av olika orsaker är i behov av miljöbyte. Det är säkert bäst om eleverna representerar ett tvärsnitt av det svenska samhällets sociala sammansättning. Så är förhållandet vid Restenässkolan. Vid intagningen till skolan tas det hänsyn till om de sökande har ett dokumenterat behov av att gå på internatskola — elever med ett dylikt behov påträffas i alla samhällsgrupper. På skolan finns sålunda elever som av olika skäl behöver miljöbyte — barn till ensamma mödrar som utöver sitt arbete inte klarar den fostrande uppgiften, barn som för en skuggtillvaro i hemmet och riskerar bli indragna i sällskap som är klart olämpliga. Där finns vidare elever som bor långt från närmaste skolort och som av olika skäl inte klarar de långa resorna; det kan vara handikapp, sjukdom eller någonting annat som är orsaken till det. Sedan har vi de utlandssvenska barnen och andra elever — från olika samhällsgrupper — som önskar en sådan skolgång. Restenässkolan är den enda internatskolan av detta slag i det folkrika göteborgsområdet — det finns över huvud taget ingen mer sådan skola på västkusten. Den är belägen några kilometer från Ljungskile, och där undervisas cirka 300 elever, varav 200 som internatelever. Rekryteringen sker från hela landet, och för närvarande är 22 län representerade inom skolans elevkår. Det brukar i regel vara dubbelt så många sökande till skolan som det är möjligt att anta. De uppnådda studieresultaten vid Restenässkolan är goda. Undervisningen meddelas av välmeriterade och skickliga lärare. När det gäller lokaler och utrustning är standarden hög. Restenässkolan kan absolut inte räknas till de icke namngivna skolor om vilka det i statsverkspropositionen sägs att de har dåliga lokaler och dålig utrustning. Statsbidrag utgår till eleverna på skolan med 6:50 kr. per elev och dag ur anslaget Bidrag till vissa internatskolor m.m. Men en del av eleverna får inget bidrag alls; de kan inte heller erhålla studiebidrag eller studielån. Det gäller dem som går på gymnasiet, som inrättades 1967 och till vilket det intas 45 elever varje läsår.

Undervisningen är dels muntlig och dels korrespondensundervisning. Den har redan befunnits vara synnerligen effektiv, och dessutom är denna metod ekonomiskt fördelaktig.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

Herr talman! Jag delar den uppfattning som herr Mattsson framfört. Jag skulle endast helt kortfattat vilja trycka på ett av skälen till att statsbidrag bör utgå till Restenässkolan, nämligen att där har tagits nya pedagogiska initiativ och bedrivs en uppslagsrik pedagogisk försöksverksamhet. Det nya gymnasiet vid Restenässkolan är ett internatgymnasium med kombinerad lärarledd undervisning under muntliga kursperioder vid skolan och självständigt arbete med hjälp av självinstruerande studiematerial under mellanperioderna på hemorten eller vid skolan. Det är alltså fråga om en mycket intressant padagogisk uppläggning. Under tiderna mellan de muntliga kursperioderna tar skolan också så långt det är möjligt ansvar för sina elevers studier. Eleverna arbetar då med hjälp av självinstruerande studiematerial från Hermods-NKI under fortlöpande kontakt med Hermods och med lärarna vid skolan. Genom denna uppläggning förverkligar Restenässkolans gymnasium i pedagogiskt hänseende de grundläggande idéer som har förordats av gymnasieutredningen — jag tänker på individualiserad undervisning, koncentrationsläsning och självständigt arbete. Skolan lämpar sig också bra för vuxna elever med förvärvsarbete och för vissa elever med handikapp. För utlandssvenska elever öppnas en möjlighet som inte tidigare funnits. Jag tycker att detta pedagogiska initiativ är värt att riksdagen beviljar den form av statsbidrag som förordas i reservationen under punkt 13, och jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Vi hade i fjol i denna kammare en ganska ingående debatt om de privata skolorna och framför allt de privata internatskolorna. Vi är alla medvetna om de svårigheter som dessa skolor brottas med. Det råder emellertid ovisshet om skolornas framtid.

Varje år föreligger motioner om nya och ökade bidrag till olika privatskolor. Statsutskottet har i konsekvens med vad man sålunda uttalat inte ansett sig kunna tillstyrka någon av de i år väckta motionerna med sådana önskemål. På denna punkt är utskottet enhälligt utom beträffande Restenässkolan. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning kan inget skäl åberopas för att denna skola skall behandlas annorlunda än andra skolor. De pedagogiska skäl som anförts såväl i motionen som i reservationen och också i kammaren kan säkerligen åberopas för många andra skolor, bland annat de skolor som reservanterna själva varit med om att avstyrka anslagsframställningar till. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! 1964 års utlands-' gök internatskoleutredning har i sitt betänkande kommit med åtskilliga förslag om internatskolornas framtida ställning och verksamhet. I förra årets statsverksproposition förklarades att förslagen från denna utredning avsågs att tas upp till behandling i en särskild proposition till det årets riksdag, alltså 1968 års riksdag. Men behandlingen av frågan om internatskolornas ställning och verksamhet har ännu i dag, i mars 1969, inte kommit till stånd. Statsutskottet påpekade dock i sitt utlåtande förra året att man av många skäl fann det angeläget att skingra den ovisshet som måste råda så länge statsmakterna inte tagit ställning till internatskoleutredningens förslag en uppfattning som även riksdagen gett till känna för Kungl. Maj:t. Nej, någon klarhet har inte skapats. Däremot torde departementschefens inställning till denna fråga i årets statsverksproposition kunna beskrivas som att han dragit en osäkerhetens eller oviljans mörka skynke över hela ärendet. Statsutskottets andra avdelning säger nu i sitt utlåtande — vilket herr Jönsson i Arlöv också framhöll — att det krävs att departementschefen lyfter bort detta skynke för att nu använda en mera informell vokabulär. Situationen är nämligen ohållbar och borde vara det för statsrådet också, eftersom han i statsverkspropositionen deklarerat, att stat och kommun i princip har påtagit sig helt och fullt ansvar för skolväsendet i vårt land samtidigt som han säger att alternativet med renodlade internatskolor tills vidare synes böra finnas. Men hur skall dessa skolor kunna existera, och var finns ansvaret för att de skall kunna arbeta under sådana förhållanden att undervisningens kvalitet hålls i paritet med de statliga skolornas? Och en inte mindre viktig fråga: Hur påverkar de nuvarande ekonomiska svårigheterna elevrekryteringen? Den enda möjligheten för dessa skolor att fortsätta sin verksamhet är att höja elevavgifterna, vilka redan nu är så höga, att elevmaterialet åtminstone ur ekonomisk synpunkt måste bli ytterligt snedvridet. Till årets riksdag har flera motioner inkommit med förslag att förbättra situationen för internatskolorna. Herr Mattsson redogjorde nyss för de principer som gäller för bidragsgivningen, och jag skall inte gå in på den frågan. Men jag vill erinra om att skolöverstyrelsen föreslagit att ett par av dessa skolor skall föras över till det s.k. större bidraget. Så blev nu inte fallet och departementschefen har inte givit någon förklaring eller motivering till detta. Moderata samlingspartiets representanter i statsutskottet har inte reserverat sig vid punkt 13 beträffande ökningen av anslaget till Restenässkolan med 200 000 kronor. Vi har i stället avgivit ett särskilt yttrande. Jag vill här med kraft framhålla, att vår uteblivna reservation inte innebär, att vi inte anser att skolan är i trängande behov av ett ökat anslag. Det är den med all säkerhet. Men jag tycker inte att det kan vara riktigt, att vi i andra avdelningen sitter och gör bedömningar om vilken eller vilka skolor som är mest nära sin undergång och med förslag till anslag åt dem bidrar till att de kan hållas i gång ytterligare en tid, varigenom man minskar trycket på statsmakterna att ta ställning. Säkert är att statsmakterna måste ta ställning i denna fråga, ifall rykten om nedläggning av internatskolor skulle börja sprida sig. Dessutom tycker jag inte det skulle vara riktigt handlat mot de andra internatskolorna, vilkas ekonomiska svårigheter i vissa fall är minst lika stora. Det krävs att vi får ett förslag från departementet. Utskottet har också i sitt utlåtande betonat vikten av att Kungl. Maj:t snarast för riksdagen redovisar sin inställning till förslaget om riksinternatskolor. Vi anser att vi lägger en större tyngd bakom det kravet, om vi inte samtidigt kräver en ökning till en enda skola. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa.

Herr talman! Jag vill för min del, då det inte finns någon representant för moderata samlingspartiet som står för reservationen, gärna deklarera att åtminstone mitt namn skulle ha funnits där, om jag inte av uppdrag på annan ort varit förhindrar att delta i handläggningen. Jag vill också säga, att därutöver torde åtskilliga andra från partiet utanför utskottet dela uppfattningen att Restenässkolan är förtjänt av statsbidrag. Bland motionärerna finns ju, vilket jag också vill understryka, representanter för samtliga stora partier.

Jag vill understry ka, att deras behov också snart måste tillgodoses, då gärna — det är en förhoppning, men bara en förhoppning — alla tagna i en grupp. Blir det inte av, måste vi återigen gå den singulära vägen. Jag vill alltså yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag befinner mig i den för en nyvald ledamot mycket upplyftande situationen att ha fått en motion tillstyrkt av statsutskottet. Vi, herr Sundman, herr Wennerfors, herr Strömberg och jag, har föreslagit, att riksdagen mycket kraftigt skulle uttala behovet av att få ett besked från regeringen om internatskolornas framtida ställning, och det har statsutskottet tillstyrkt. Men vår motion innehåller också ett andra moment, som gäller pengar, och i den delen har statsutskottet avstyrkt motionen. Vi föreslår att man i avvaktan på detta besked skulle ge Viggbyholmsskolan de ökade medel som har föreslagits av skolöverstyrelsen. Utskottet säger att det är medvetet om de svårigheter som internatskolorna åsamkas av den ovisshet som nu har rått under flera år. Det torde inte vara någon hemlighet för någon, varken inom riksdagen eller utanför den, att Viggbyholmsskolan är en av de skolor som för närvarande kämpar med de största ekonomiska svårigheterna. Viggbyholmsskolan har varit en föregångare pedagogiskt sett och när det gäller att ge eleverna inflytande över undervisningen. En sådan samverkan har nu även börjat genomföras inom det statliga skolväsendet men den här privatskolan har alltså gått i spetsen. Det vore tragiskt om Viggbyholmsskolan skulle tvingas att avveckla sin verksamhet i avvaktan på statsmakternas ställningstagande, eller om den skulle vara tvungen att undergräva sin ekonomi under denna tid, så att den inte kan fungera i framtiden sedan ett sådant ställningstagande skett. Det skulle helt strida mot andan i det utskottsförslag. som riksdagen nu står i begrepp att ansluta sig till. Det görs för närvarande stora ansträngningar att klara verksamheten på Viggbyholmsskolan under ytterligare ett år. Täby köping, som redan gjort stora insatser, har bl.a. uppvaktat utbildningsdepartementet om den saken. Givetvis uppstår det svårigheter då man under flera år väntat på besked och samtidigt haft oförändrade bidrag. även personalen vid Viggbyholmsskolan har vissa anspråk på att få följa med i den allmänna standardhöjningen. Kostnaderna ökar men inte bidraget. Herr talman! Jag har inget yrkande utan vill bara uttrycka den förhoppningen, att man i utbildningsdepartementet skall finna möjligheter att hjälpa Viggbyholmsskolan att klara nästa läsår. Ett sådant handlande vore helt i linje med det föreliggande utskottsförslaget. Ett motsatt handlande skulle däremot strida mot andan i utlåtandet.
Herr talman! Först vill jag framföra några principiella synpunkter beträffande privatskolorna. Jag har den uppfattningen, att det är ganska farligt om man inte håller sig inom vissa bestämda gränser, eftersom det annars kan uppstå skolor för särskilda kategorier människor, vilket på allt sätt bör förhindras. Vi bör ha ett sammanhållet skolväsende när det gäller grundskolan och gymnasiet, fullt demokratiskt och tillgängligt för ett genomsnitt av den svenska ungdomen. Det har också omvittnats här i kammaren att Restenässkolan har ett sådant genomsnitt. Vi kan i detta sammanhang lämna folkhögskolorna och vuxenundervisningen, d.v.s. det som rör folkbildningen, åt sidan. Folkrörelserna har ju handhaft denna utbildning, och vi är nog alla glada häröver och finner det också riktigt. Det behövs emellertid några internatskolor i vårt land. Motiveringar härför har framförts här i kammaren och jag skall bara upprepa dem som hastigast. Givetvis behövs internatskolor för våra utlandssvenskars barn, och utlandssvenskarna blir ju fler och fler allteftersom våra u-landsengagemang ökar. Dessutom har vi en kategori ungdom som kommer från splittrade hem. Här kan en internatmiljö vara alldeles utmärkt och hjälpa vederbörande på vägen under de svåraste ungdomsåren. Det har ju visat sig i andra skolor, även på Restenässkolan, att det varit en god lösning. Jag vill inte sticka under stol med att det också kan vara en fara för skolan, i varje fall om verksamheten inte hålls inom rimliga gränser. Men det är ju skolans sak att avgöra den saken. Internatskolorna har i varje fall — och det gäller även i hög grad folkhögskolorna — påtagit sig ett ansvar av social karaktär, något som vi har anledning att vara mycket glada över. Jag vill emellertid återkomma till vad jag tidigare framhållit och säga att det — förutom att krav självfallet måste ställas på undervisningens kvalitet — måste tillses att internatskolorna inte på något sätt blir klassbundna. Det engelska systemet med public schools är ju närmast ett varnande exempel för oss här i Sverige och är sannerligen inget att eftersträva. Motsvarigheter härtill finns också i andra länder, och allt tyder på att det är fråga om en från demokratisk synpunkt mycket farlig företeelse. Jag kommer att yrka bifall till reservationen om ett statsbidrag till Restenässkolan på 200 000 kronor från och med nästa budgetår. Det är angeläget att vi ger till känna en så stark opinionsyttring som möjligt härför, även om det inte kan bli något mer än en sådan. Vad som emellertid i längden är viktigast är att Restenässkolan kommer att räknas in bland de riksskolor som vi skall ha i vårt land. Vi anser inom den västra delen av landet att en sådan skola behövs där. Det är mycket som talar för att vi också i Västsverige skall ha en internatskola, när det nu skall bli ett nät av ett antal sådana skolor i vårt land. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den vid punkten 13 i statsutskottets utlåtande nr 35 fogade reservationen 2.
Herr talman! Regeringen har här fått bakläxa av statsutskottets majoritet. Utbildningsministern har, alldeles som en försumlig elev i statsrådets eget skolväsende, fått en anmärkning i den mest kvalificerade formen, nämligen skriftlig. På annat sätt kan man inte tolka utskottets mycket kraftiga understrykande av att det nu äntligen måste göras något i internatskolefrågan, vilken regeringen på ett så nonchalant sätt år efter år har visat ifrån sig. Jag hoppas att den anmärkningen går hem och uppfattas för vad den är avsedd att vara. Jag tror också att anmärkningen skulle ha blivit effektivare, om utskottet hade vågat sig på att föreslå något konkret nu såsom ett exempel på att något måste göras och göras snabbt. Som jag ser det hade det inte varit särskilt märkvärdigt för statsutskottets andra avdelning att verkligen försöka bedöma skola efter skola. Det är ju vad andra avdelningen i utskottet alltid har gjort i frågor av detta slag. Skolorna har aldrig behandlats som en helhet, har aldrig tagits in i systemet och fått bidrag efter enhetliga grunder, utan man har tagit en skola i sänder, precis som olika grupper av motionärer nu har föreslagit att man skulle göra även i detta fall. Låt mig här bara erinra om exemplet Grännaskolan, som för ett par år sedan togs in i bidragssystemet med den mycket goda motiveringen, att skolan helt enkelt inte kunde överleva medan man väntade på det förslag som vi alla hoppas skall framläggas. I varje fall kunde den inte överleva utan att pressa upp sina elevavgifter till storleksordningen 15-:000—-17 000 kronor per elev och år. Men nu gäller det för min del närmast Restenässkolan, och där har det, herr Jönsson i Arlöv, anförts åtskilligt fler skäl än den höga pedagogiska standarden för att bidrag omedelbart bör utgå till den skolan. Det allra viktigaste motivet, eller i varje fall det mest överhängande, är av ekonomisk art. Skolan måste få hjälp. Jag vill inte säga att den måste läggas ned, om den inte får de 200 000 kronor det här gäller, men det föreligger en uppenbar risk för att skolan tvingas i väg åt det håll som herr Svensson i Kungälv och jag är lika rädda för, d.v.s. att bli någon sorts klassskola genom att tvingas gå upp med elevavgifterna till den storleksordning som riksdagen ville undvika när det gällde Grännaskolan. Det är den saken det gäller — och det är bråttom! Det är heller inte säkert att skolan kan undgå den risken så lång tid som det kan dröja innan utbildningsministern och regeringen äntligen blir färdiga med sitt ställningstagande till frågan om internatskolorna. Därför menar jag att riksdagen bör statuera ett exempel, låt mig gärna säga det, och öka kraften i sin anmärkning genom att bifalla reservationen 2.

Herr, talman! Sedan vi nu fått en allmän . mervärdebeskattning torde tiden vara inne också för en mera allmän avveckling av de olika punktskatterna. Många synpunkter kan anläggas på frågan. Det kan vara orationellt att bibehålla det nuvarande punktskattesystemet. I förevarande betänkande behandlas förslag om borttagande av den särskilda varuskatten på choklad och konfektyrvaror samt borttagande av försäljningsskatten på guldsmedsvaror. Den punktskatt som statsfinansiellt betyder mest är ju energiskatten, som för stora delar ay näringslivet är mycket betungande. Många av dessa punktskatter föranleder också mycket administrativt arbete. Det gäller särskilt skatten på guldsmedsvaror, som många dessutom undgår att drabbas av genom den livliga resetrafiken och särskilt genom gränshandeln.

Herr talman! Frågan om en avveckling av den särskilda försäljningsskatten på guldsmedsvaror har ett flertal år behandlats av kammaren. Inom guldsmedsbranschen hyste man förhoppningar om att det i och med mervärdeskattens införande skulle bli en avveckling av den 20-procentiga skatt som belastar branschen. Denna förhoppning har icke infriats. Guldsmederna hade dock skäl för sin förhoppning, eftersom uttalanden i den riktningen gjorts av allmänna skatteberedningen, finansministern och bevillningsutskottet. De principiella skäl som anfördes av allmänna skatteberedningen mot den särskilda försäljningsskattens konkurrenssnedvridande effekt är lika aktuella i dag som tidigare. Från och med årsskiftet 1968—1969 har försäljningsskatten på guldsmedsvaror avvecklats i Norge. Detta har medfört betydande svårigheter för guldsmederna i gränstrakterna till Norge. Det är i dag synnerligen svårt att sälja guldvaror och kanske ännu svårare att sälja silvervaror i dessa gränsområden, därför att de svenska köparna åker över till Norge och inhandlar varorna där. Våra liberala införselbestämmelser gör att resande från utlandet kan medföra guldsmedsvaror till betydande belopp, vilket självfallet medför ett stort avbräck för guldsmedsbranschen. Försäljningsskatt utgår nämligen inte på guldsmedsvaror som resande från utlandet för in, om — som det stadgas — varorna kan antas icke överstiga behovet under resan och omfattar artiklar som vanligen medförs på resor. Här förekommer ingen värdegräns. Genom den skattefria försäljning som förekommer ombord på fartyg och flygplan i internationell trafik försämras de lojala guldsmedernas konkurrenssituation samtidigt som staten går miste om betydande skatteintäkter. På grund av en mycket kringskuren position besväras den svenska guldsmedsbranschen i hög grad av betydande statliga pålagor. Lönsamheten har blivit allt sämre, vilket medfört ökade svårigheter att bereda personalen sysselsättning såväl inom industrin som på verkstäderna och i butikerna. Man har fått en sjunkande omsättning, vilket i förening med en hårdnande konkurrens från grannländerna medfört att branschen för närvarande befinner sig i ett mycket prekärt läge. ror är jämte skatten på knutna mattor den enda kvarvarande punktskatt som uttages i detaljhandelsledet. Någonting som i mycket hög grad komplicerar de svenska guldsmedernas bokföringsoch redovisningsarbete är de olika system som tillämpas i fråga om försäljningsskatten och mervärdeskatten. Det gäller då framför allt de småartiklar som tillverkas av silvermaterial. Man kan ta typen armband, ringar och berlocker, som betingar ett pris vilket ofta inte överstiger 5 kronor. Att ha en speciell skatt och kontrollbokföring för denna mängd av småartiklar skapar administrativa svårigheter för företagarna. Man beräknar att kostnaderna för det arbete som guldsmederna utför uppgår till 6 miljoner kronor per år. Vi kan även notera ett annat märkligt förhållande som uppstår på grund av den utgående skatten; konstnärer som arbetar med silversmide belastas med ett 25-procentigt påslag. Detta påslag utgår därvidlag både på idé och arbete. Om de i sin konstnärliga verksamhet arbetar med guld och silver skall en speciell skatt utgå. Om de arbetar med annat material utgår ingen skatt. Detta är en princip som är mycket underlig, eftersom konstnärernas arbete över huvud taget är befriat från skait. I motionerna I: 690 och II: 776 har vi motionärer hemställt om förslag till nästa års riksdag om en avveckling av försäljningsskatten på alla slags guldsmedsvaror. I sitt betänkande nr 11 säger bevillningsutskottet att det tidigare uttalat sig för att försäljningsskatten »borde kunna räkna med en viss prioritet vid en skatteavveckling på grund av att de besvärande konsekvenserna av dessa skatter är särskilt påtagliga». Utskottet har dock inte kunnat tillstyrka motionen. Det är klart att det skulle bli ett kraftigt inkomstbortfall om skatten skulle tas bort. Vi är alla medvetna om detta, men jag är övertygad om att ett borttagande av den kraftiga skatten på guld smedsvaror skulle medföra en betydligt ökad försäljning här i landet, vilket skulle medföra en ökad :skatteintäkt tack vare mervärdeskatten. Branschen skulle också få ett bättre ekonomiskt läge. Man skulle kunna ha mera folk i arbete varigenom inkomstskatten skulle öka. Utskottet har inte biträtt motionen men ändå gjort en i viss mån positiv skrivning. Jag knyter därför en förhoppning om att man vid en framtida prövning tänker på att ta bort den särskilda försäljningsskatten på guldsmedsvaror.

Herr talman! Vi vet alla varför den allmänna arbetsgivaravgiften infördes. Det var för att få in pengar för att kompensera det skattebortfall som mervärdeskatten ledde till. Skatten på näringslivets investeringar togs bort. I stället fick man betala en ny löneskatt på 1 procent av lönesumman. Men det finns en rad organisationer som inte har tjänat någonting nämnvärt på övergången till mervärdeskatt men däremot tvingas betala arbetsgivaravgiften. De har fått en väsentlig ökning av sin skattebörda. Den lättnad som momsen betytt för andra finns inte för dem. Men löneskatten måste de likafullt betala. Det är klart att det aldrig kan bli fråga om någon millimeterrättvisa. En skatteomläggning betyder nästan alltid att några får skärpt tryck och andra vissa lättnader, och ofta är det mycket befogat. Men vad motion II: 376 talar om är de ideella oganisationer som i huvudsak bekostar sin verksamhet med hjälp av gåvor och insamlingar. De måste nu betala 1 procent av sin lönesumma i en ny skatt. Någon dispensregel finns inte för arbetsgivaravgiften. Och medvärdeskatten har inte inneburit någon lättnad för dem. De har fått ännu en tung börda i en budget, som ofta redan tidigare var hårt belastad. Ta t.ex. Svenska missionsförbundet! Löneskatten betyder för det samfundet nära 200 000 kronor. Så mycket mer per år måste Svenska missionsförbundet samla in i kollekter och andra gåvor för att kunna hålla samma personalstyrka som tidigare och då har jag bortsett från alla kostnadsstegringar i Öövrigt. Det är knappast rimligt och rättvist. Det var inte heller löneskattens syfte då den infördes att de organisationer, som helt. eller delvis finansieras med insamlade medel, skulle drabbas så hårt som faktiskt har blivit fallet. I framtiden bör det bli en ändring, så att undantag från arbetsgivaravgiften, eller del av den, kan medges för samfund och ideella organisationer av den typ jag här talat om. Det är klart att det kan bli avgränsningsproblem. Det kan bli svårigheter med de organisationer som bedriver en blandad verksamhet, som alltså har vissa kommersiella inslag men i huvudsak arbetar med insamlade medel. Men jag tror att man kunde övervinna de här svårigheterna, om man gick in för det. För t.ex. frikyrkorna är den nya skatten en kollektoch insamlingsskatt. Att avskaffa den orättvisan kan inte vara någon omöjlig uppgift.

Herr talman! Jag kan i huvudsak instämma i vad herr Ahlmark nyss sagt. På grund av den skatteomläggning som gjordes förra året genom införandet av mervärdebeskattning och därmed följande löneskatt har den märkliga situationen uppstått, att vi har fått en hårdare belastning på ideella organisationer, ja i stor utsträckning just på sådana som bedriver humanitär verksamhet. Herr Ahlmark nämnde frikyrkornas ställning, och jag kan ansluta mig till hans synpunkter. Jag vill dock gärna hämta ett annat exempel från de oragnisationer som driver en direkt hjälpverksamhet i u-länder eller eljest där nöden är som störst. I motionen nämns bl a. Lutherhjälpens insamlingsverksamhet. Just i dagarna driver denna organisation sin stora insamling. Den syftar helt och hållet till att stärka vår internationella hjälpverksamhet. Nog tycker jag att en organisation, som har detta som sitt syftemål och sin enda uppgift, borde vara befriad från en arbetsgivaravgift. I stället tar nu staten in i avgift 1 procent av dess lönekostnader här i landet.

Även om jag inte kommer att framställa något yrkande, vill jag dock säga att jag har starka sympatier för motionens syfte.

Herr talman!

Faktum är ju, herr talman, att staten sticker ned sin näve i kollektboxen och tar av de insamlade kollektpengarna. Det tycker jag är osnyggt för att inte säga orättfärdigt. Bakgrunden är den, att vi här i riksdagen förra året för att motverka skattebortfall vid övergången från allmän varuskatt till mervärdeskatt antog ett förslag om allmän arbetsgivaravgift som skulle utgå med 1 procent av de utgivna lönerna. Bestämmelsen återfinns i förordningen den 6 juni 1968. I den diskussion som fördes om arbetsgivaravgiften framhölls det bl.a. att avgiften inte kunde betraktas som en skattehöjning för arbetsgivarna, eftersom mervärdeskatten på andra punkter innebär skattelindringar för företagen. Det har redan sagts från herr Ahlmarks sida och likaså har det betonats av herr Josefson i Arrie vilken effekt detta får för de kristna samfunden och de ideella organisationerna. De skall som alla andra arbetsgivare erlägga arbetsgivaravgift från den 1 januari i år. Dessa organisationer kan inte få de skattelättnader som de kommersiella företagen får, eftersom de inte har någon inkomst av kommersiell produktion.

Herr Ahlmark framhöll mycket riktigt att det för Svenska missionsförbundets del innebär omkring 200 000 kronor i ett slags extra skatt. Detsamma gäller pingstvännerna som får ungefär 200 000 kronor i extra skatt. Alltså 400 000 kronor bara från dessa två samfund. Och vad innebär det inte vidare för de övriga kristna organisationerna? Det blir en mycket tung pålaga för dem som bygger hela sitt arbete, hela sin verksamhet på frivilliga gåvor — som kommer från redan beskattade inkomster. Det inkomstbortfall för statsverket som befrielse från den allmänna arbetsgivaravgiften för dessa ideella organisationer skulle medföra torde bli mycket begränsat. Men det skulle för dessa organisationer innebära att de slipper att med säkerligen stora svårigheter försöka öka sina insamlingar för att täcka den kostnadsstegring som uppkommit genom arbetsgivaravgiftens införande. Det är inte så egendomligt att det finns samfundsledare som har uttalat att det måste väl vara ett misstag begånget när den extra skatten infördes. Tänk dessutom på att frikyrkopastorerna i Sverige i verklig mening tillhör låglönegrupperna. Det är egentligen fantastiskt bur små inkomster de har för det ideella och självuppoffrande arbete de utför. Nu skall alltså församlingarna, som lever och arbetar på kollektmedel och frivilligt insamlade gåvor, få denna extra skatt. Det kan t.o.m. inträffa att den höjs. Om den om ett eller ett par år höjs till 2 procent, skulle det praktiskt taget innebära en ekonomisk gastkramning, kanske ekonomisk kvävning av samfunden. Det är därför, herr talman, som jag framställt detta yrkande som jag hoppas att riksdagen skall bifalla.

Herr talman! Jag har den förhoppningen att de flesta i denna kammare inser det berättigade i motionärernas krav, att ifrågavarande organisationer undantas från arbetsgivaravgiften. Hos bevillningsutskottets majoritet har dock viljan att tillgodose detta krav saknats. Sannolikt ser man problemet på avstånd och engagerar sig inte för att försöka förstå problemets räckvidd för de grupper det närmast gäller. Detta framgår av utskotteis betänkande där det anförs, att avgiften inte är särskilt betungande för arbetsgivaren. Den allmänna arbetsgivaravgiften är, som tidigare framhållits, avsedd att kompensera staten för en del av dess inkomstbortfall i samband med Öövergången till mervärdeskatt. Det borde då ha skapats sådana regler för avgiftens indrivning, att negativa följder inte uppstår för verksamhet som bärs upp av gåvor och inte drivs i vinstsyfte. Så onyanserade som reglerna nu är drabbas alla organisationer, som bygger sin verksamhet på frivilligt insamlade medel, oavsiktligt — hoppas jag — mycket hårt. Det är anmärkningsvärt, att undantag kunnat medges enbart för rederinäringen, som ju dock drivs i vinstsyfte, och för statsunderstödd verksamhet. Kan avgiften nedsättas för redarna, varför kan den då inte slopas när det gäller kristna organisationers löner till missionärer och andra ulandsarbetare. Såvitt jag kan förstå beror utskottets avslagsyrkande på bristande insikt och därav följande avsaknad av vilja att förorda undantagsregler för här berörd verksamhet. Låt mig liksom herr Ahlmark — även herr Källstad snuddade vid den saken — ge ett exempel på hur hårt denna avgift kan drabba en enda organisation. Pingströrelsens cirka 575 församlingar avlönar omkring 1500 predikanter, evangelister och andra i dess verksamhet engagerade personer. Dessutom underhåller pingströrelsen landets största missionärskår, som enligt senaste uppgift uppgår till 547 missionärer. Någon samlad statistik på de anställda inom landet finns inte. Eftersom det här rör sig om — något som även herr Källstad påpekade — en verkligt lågavlönad grupp, har jag beräknat den sammanlagda lönesumman — lågt räknad — till storleksordningen 20 miljoner kronor. Den kan vara högre och borde — om församlingarna hade förmåga att ge skäliga löner — uppgå till storleksordningen 35 miljoner kronor årligen. För pingströrelsens del beräknas sålunda arbetsgivaravgiften = till minst 200 000 kronor per år. Vilka är det nu som skall inleverera dessa 200 000 till staten? Är det lönsamma företag eller företag som genom rationalisering kan behålla oförändrade vinstmarginaler sedan skatten betalts? Nej, ingetdera. Det är enskilda människor, som för övrigt tillhör den mest homogena gruppen av lojala skattebetalare och som mindre än de flesta andra belastar samhället men som nu i stället samhället belastar. Dessa människor tillhör också till mycket stor, kanske övervägande del låginkomstgrupperna i samhället. Det är inte obekant att de ideella organisationerna för en hård kamp för sin ekonomi — det gäller nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen och många andra organisationer som arbetar ideellt. Särskilt slitsamt har de ideella organisationerna inom avfolkningsorterna. De har där kyrkor, kapell eller andra lokaler som drar höga kostnader, de yngre medlemmarna avflyttar och ansvaret ligger kvar på en allt mindre grupp med allt högre genomsnittsålder. Så länge man orkar vill man uppehålla verksamheten; många gånger är dessa kyrkor eller andra 1okaler den enda samlingspunkten på orten. Det finns ett direkt orättfärdigt drag i denna skattebelastning. Medlemmarna inom de kristna organisationerna följer i sitt offrande Jesu tes: Given kejsaren vad kejsaren tillhörer och Gud vad Gud tillhörer. Sedan man betalt sin skatt har staten sålunda inte rätt att beskatta församlingskassan; den är tabu för staten. Det talas ofta om rättfärdighet även i politiska sammanhang. Här är det i hög grad angeläget att staten handlar rättfärdigt. Den samlade beskattningen av enbart de religiösa sammanslutningarna kan komma att uppgå till en miljon kronor per år. Hur många nya missionärer, kyrkor eller vilka möjligheter att vidga sin verksamhet i övrigt man kunde åstadkomma för detta belopp är lätt att räkna ut. Man kan inte längre tala om att avgiften inte är betungande för denna grupp, såsom utskottet anser. Den blir en svår belastning och kan uppfattas som uttryck för en negativ inställning från statens sida till den enorma insats för samhällets bestånd som dessa hängivna människor utför. Herr talman! Jag ber att få instämma 1 herr Källstads yrkande.

Herr talman! När arbetsgivaravgiften infördes var det säkerligen många som i likhet med mig inte tänkte på den sida av saken som vi nu diskuterar och som delvis tagits upp i förevarande motion. Jag tycker emellertid att både motionärerna och herr Källstad begränsat frågan till att gälla ett visserligen viktigt men dock mindre delproblem.

Det finns anledning att poängtera att denna fråga borde ses över, och med utgångspunkt från bevillningsutskottets skrivning utgår jag ifrån att man också inom utskottet hyser förståelse för synpunkten att det måhända kan finnas skäl att medge undantag. Men det får inte vara på det sättet att man på denna fråga endast anlägger religiösa, kristna aspekter — det här är en fråga som har intresse även för andra ideella organisationer såsom jag nämnt. Jag vill alltså poängtera att jag också gärna skulle se att man framdeles gjorde en översyn av detta. Det yrkande som ställts, som ju är begränsat till att gälla de religiösa samfunden, är emellertid en grund som man knappast kan stå på när man vill begära en utredning av frågan.

Herr talman! Det är ganska förunderligt att man nästan ständigt när vi diskuterar skatter betraktar dem som ett straff och som bortkastade pengar, antingen det är enskilda eller organisationer som betalar. Ändå transfererar vi, som jag nämnde häromdagen, 20 procent av bruttonationalprodukten. En så stor andel av vad vi skapar av varor och tjänster omfördelas — det bör man tänka på och inte bara resonera som om skatterna är bortkastade pengar. De används ju till sådant som vi har beslutat om, ofta till behjärtansvärda ändamål, antingen det är organisationer eller enskilda personer som får pengarna. Herr Sellgren sade att bevillningsutskottet har bristande insikt i detta ämne. Vilket utskott är mer kompetent än bevillningsutskottet att bedöma denna fråga? Där sitter ändå personer som har stor insikt på olika områden — även på detta område — men inte någon enda av utskottets ledamöter har kommit på idén att yrka någonting sådant som herr Källstad här yrkade. Vi har nämligen alla kommit underfund med att det inte är möjligt att finna någon norm som skapar rättvisa i det här fallet. Bevillningsutskottet har lång erfarenhet av att det, om man ett år gör ett undantag, nästa år väcks motioner om andra undantag. Här gäller det en avgift av generell natur, och vi klarar inte problemet genom att medge något undantag, hur behjärtansvärd vederbörande organisations verksamhet än är. Här föreslår herr Källstad, att religiösa och andra ideella organisationer skall befrias från avgiften. Därmed skall idrottsrörelsen, politiska partier o.s.v. också befrias, och vi får nästa år motioner där det påpekas, att andra ändamål är lika behjärtansvärda och att avgiften i de fallen spelar en ännu större roll. Jag tycker att kammarens ledamöter bör lita på bevillningsutskottet när det uttalar att vi inte kan klara upp detta problem. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av herr Henriksons uttalande vill jag först säga, att mitt yrkande icke är begränsat enbart till religiösa organisationer, utan det står uttryckligen att det gäller religilösa och andra ideella organisationer. Till herr Brandt vill jag säga, att han borde ha läst yrkandets sista rad, där det står »organisationer som för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel». Förra året ville utskottet inte bestrida, att skäl kunde åberopas för att undanta vissa subjekt från skyldighet att erlägga avgift, men uttalade att det var svårt att finna en norm för undantagen och hänvisade till svårigheter med gränsdragningen. Det hette att det knappast är möjligt att finna en norm för sådana undantag som tillgodoser rättvisekravet utan att äventyra syftet med avgiften. Jag menar att det nu finns en sådan möjlighet. Om man går till Statistisk årsbok, tabell 377, rubriken »Bildningsverksamhet m.m.» med uppgifter om vissa organisationers medlemstal 1960, 1965 och 1967, finner man att där redan har dragits en gräns. Där uppräknas nämligen 21 organisationer, bl.a. Riksidrottsförbundet, vars medlemsantal man endast uppskattningsvis redovisar. Men eftersom Riksidrottsförbundet inte är beroende av insamlade medel kan vi i detta sammanhang bortse från denna organisation. Av de resterande 20 organisationerna är 19 namngivna med tillsammans 800 000 medlemmar. Under en annan rubrik »Övriga», redovisas 25 000 medlemmar, men det är oklart vad för slags organisationer det här rör sig om. Yrkandet skulle sålunda gälla de 19 sammanslutningar som finns angivna och som utgörs av lågkyrkliga och frikyrkliga sammanslutningar samt nykterhetsorganisationer. Det finns alltså, herr talman, möjligheter att komma till rätta med den här frågan så att arbetsgivaravgiften inte behöver påföras religiösa eller andra ideella organisationer, som för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel. a) att direktiv utfärdades av innebörd att frågan om vidgad avdragsrätt för forskningskostnader och frågan om rätt till skattefri avsättning till forskningsfonder ägnades särskild uppmärksamhet vid den översyn av denna fråga som nu påginge genom särskild utredningsman,

Herr talman! Utskottet har i betänkandet sagt att det inte råder några delade meningar om den tekniska forskningens stora betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Utskottet säger också att det är »utskottets enhälliga uppfattning att den allt snabbare tek niska utvecklingen kommer att skärpa kraven på ökade resurser för teknisk forskning». Det är då egendomligt, att man inte kan enas också i de slutsatser som görs inom utskottet. Verbalt uttryckt enighet är ju inte särskilt värdefull, om den inte också uttrycks i konkreta positiva handlingar. Redan 1959 begärde riksdagen en utredning av frågan om rätt till avdrag för bidrag till forskningsverksamhet. Riksdagen har sedan vid upprepade tillfällen påmint om denna beställning men utredning kom ändå inte till stånd. Länge hänvisade man till att företagsskatteutredningen skulle ta upp denna fråga. Men nu har den utredningen avslutat sitt arbete, och den har inte framlagt några förslag i denna fråga. När frågan röner en sådan behandling är det inte så mycket bevänt med den positiva inställningen. Ingen forskning kan finansieras med positiva uttalanden. Forskningen är ju ändå av fundamental betydelse för möjligheterna till en fortsatt välståndsutveckling.

Våra svenska företag är i allmänhet för små för att kunna klara någon form av grundforskning. Men i de fall det sker finns det ju all anledning till en generös behandling, eftersom just grundforskningen faktiskt är en uppgift för det allmänna. Hur skall bidrag till olika forskningsorganisationer behandlas? Det är för ett litet land som Sverige viktigt att kunna spana upp olika forskningsrön i världen och även ge våra enligt internationella mått små svenska företag möjlighet att ta del av dem. Men det finns aktuella erfarenheter som vi sar att man inte alltid ifrån taxeringsrevisionens sida delar detta synsätt. Jag tror att det för företagens egen del är mycket svårt att få till stånd någon forskningsverksamhet av betydelse, om det inte sker genom självfinansiering. Utan möjlighet till utjämning mellan olika år genom särskilda investeringsfonder torde forskningsinsatserna bli mycket begränsade, i varje fall om man vill upprätthålla kravet på att de anställda skall känna den trygghet som kontinuitet i arbetet innebär.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

Herr talman! Fru Nettelbrandt har redan påtalat den utomordentligt stora och självklara betydelse som forskningen har för vårt framåtskridande. Därför är det av synnerligen stor vikt att näringslivet får möjlighet att i större utsträckning ägna sig åt den mera allmänna forskningen. Det råder givetvis inget tvivel om att näringslivet kan göra avdrag för den mer målinriktade forskningen i och för sin produktion, men när det gäller den allmänna forskningen är tveksamheten större. Det har också visat sig att restriktiviteten från skattemyndigheternas sida är rätt stor.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

Herr talman! Jag vill också gärna understryka betydelsen av forskning. Utskottet har för sin del tidigare och även nu framhållit betydelsen härav, och det råder således inga delade meningar om den tekniska forskningens stora betydelse. Allesammans är vi också på det klara med att kraven på ökade resurser för teknisk forskning kommer att skärpas i framtiden på grund av den snabbare tekniska utvecklingen. Som redan framhållits begärde riksdagen 1959 en utredning om vidgning av rätten till avdrag för forskningskostnader. Därefter har riksdagen vid upprepade tillfällen understrukit angelägenheten av att utredningen kommer till stånd. När nu chefen för finansdepartementet har tillsatt en sakkunnig förutsätter vi att denne verkligen prövar olika möjligheter att lindra beskattningen beträffande företagens forskningskostnader. Enligt vår mening är det inte nödvändigt att begära några särskilda direktiv.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

Herr talman! Jag tror det är en riktig princip att inte skriva till Kungl. Maj:t i onödan, men om riksdagen under ett decennium gjort beställningar som inte effektuerats kan man kanske inte säga att det är i onödan. Herr Brandt är en av de många som har valts för att utöva det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta, och då finns det kanske anledning att reagera då riksdagen gång på gång på detta sätt blir nonchalerad.
Herr talman! Jag håller med fru Nettelbrandt om att vi inte skall acceptera att riksdagens beslut inte verkställes, men den saken gäller det inte nu. Här har det tillsatts en sakkunnig. Reservanterna vill att denne utredningsman skall få särskilda direktiv, och det anser vi vara onödigt. Såvitt jag förstår pågår alltså nu den utredning som riksdagen har beställt, och den hoppas vi kommer att leda till resultat.
Herr talman! Herr Brandt känner väl ändå till att andra ledet i reservationens kläm just innehåller kravet att den sakkunniges förslag skall läggas fram i sådan tid att proposition i ämnet kan föreläggas 1970 års vårriksdag, och herr Brandt bör ha sådan erfarenhet av vårt utredningsväsende att han vet, att det ingalunda är vanligt att utredningar blir färdiga med sitt arbete så snabbt.

Herr talman! I egenskap av motionär i denna fråga vill jag säga några ord om detta ärendes lidandeshistoria. Det är i år precis tio år sedan riksdagen enhälligt hos Kungl. Maj:t begärde en utredning av frågan om beskattningen av forskningskostnader. Utskottets talesman herr Brandt sade här att en utredningsman nu är tillsatt, och herr Brandt uttryckte förhoppningen att förslag i ärendet skall kunna föreläggas nästa års riksdag. Får jag tolka herr Brandts uttalande så, att denne utredningsman, trots att han inte har fått några direktiv, kommer att ta upp både frågan om vidgad avdragsrätt för forskningskostnader och frågan om skattefria avsättningar till forskningsfonder? Utredningsmannen har som sagt inte fått några direktiv, och finansminister Sträng sade i svar på en enkel fråga, som jag ställt till honom, att han betraktade detta ärende som varande av huvudsaklig teknisk karaktär. Vad vi motionärer därför är rädda för är att frågan inte kommer att bli ingående belyst. Men nu tolkar jag herr Brandts uttalande på det sättet att han har förvissat sig om att utredningsmannen kommer att ta upp frågan i hela dess vidd.

Herr talman!

Såsom reservanterna framhållit har statsmakterna under senare år visat ett allt större intresse för de handikappade. De samhälleliga åtgärderna har i första hand tagit sikte på att genom bidrag och andra direkta hjälpåtgärder förbättra de handikappades speciella förhållanden. Däremot har samhället endast i ringa omfattning ansett de handikappade böra komma i åtnjutande av särskilda favörer vid beskattningen. Det är givet att skatt bör uttagas efter förmåga. Ingen torde kunna bestrida att en handikappad, som regel mässigt måste vidkännas betydande merkostnader till följd av sitt handikapp, har en mot dessa kostnader svarande minskad skattekraft i förhållande till en skattskyldig utan handikapp i samma inkomstskikt. Hänsyn bör tagas till vederbörandes speciella handikapp. Om detta har medfört fördyrande levnadskostnader, skall hänsyn därtill tagas i samband med inkomsttaxeringen. Jag medger att det ingalunda är så lätt för taxeringsmyndigheterna att avgöra när avdrag skall beviljas och hur stort det skall vara. Jag har under senare tid ägnat speciellt en grupp handikappade särskilt intresse, nämligen diabetikerna. För dessa gäller att kostnadsfria läkemedel i regel utgår, främst insulin. Men lika viktigt som medicin för denna grupp av kroniskt sjuka är att vederbörande följer av läkare föreskriven ordination om sammansättning av kosten. Gjorda undersökningar har visat att diabetikerkosten är avsevärt dyrare än vanlig husmanskost. Råvarorna är enligt en vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg företagen kostnadskalkyl inte mindre än 40 procent dyrare än för normalkosten. För i synnerhet personer med låga inkomster blir dessa kostnader för dietmaten mycket betungande. Jag anser emellertid att det principiellt inte ter sig riktigt att ensidigt i detta sammanhang gå efter vederbörandes inkomstförhållanden, eftersom sjukdomen i och för sig för alla drabbade innebär extra ekonomiska pålagor i form av fördyrade levnadskostnader. För att diabetiker över huvud taget skall kunna leva så normalt som möjligt — varmed jag menar att de trots sin sjukdom skall kunna försörja sig själva och sin familj — tvingas de till ekonomiska uppoffringar, som den riktiga, av läkare ordinerade skötseln av sjukdomen medför. tionen emanerar av allt att döma från bevillningsutskottets positiva behandling av frågan vid ett tidigare tillfälle. Emellertid har det visat sig att rekommendationen följts mycket olika av tax .eringsnämnderna. Rätten till avdrag har bedömts på högst skiftande sätt, varvid det mest anmärkningsvärda varit att personer med relativt goda inkomster beviljats begärda avdrag, medan personer med avsevärt lägre inkomster inte fått sina avdrag godkända. Detta visar enligt min mening att man inte — vilket har sagts vara vägledande vid bedömningen — generellt gått efter vederbörandes skatteförmåga. En rad upprörande fall som visar att inställningen hos vissa taxeringsmyndigheter varit ytterst restriktiv har förekommit, och vederbörande har heller inte fått rättelse efter överklagande. Jag har en viss förståelse för de principiella betänkligheter som går ut på att åt diabetikerna inte skall ges en särställning i beskattningshänseende. Emellertid kan ju den rätt som nu föreligger sägas innebära en viss särställning — och enligt min mening en berättigad sådan. För det första innebär sjukdomen för de drabbade ett livslångt broende av dietkost, förutom den nödvändiga medicinen. För det andra bör det vara ett samhällets intresse att ge allt stöd åt dessa människor för att de — oavsett sin ekonomiska ställning — skall kunna försörja 'sig. Med hänsyn till de ofrånkomliga kostnader för de sjuka som är förknippade med en normal livsföring anser jag att det vore berättigat med ett avdrag för fördyrade levnadskostnader. Även om ett generellt avdrag vore motiverat vill jag inte utan särskild utredning förorda ett dylikt avdrag. Vad jag däremot anser angeläget är att någorlunda lika normer tillämpas i de olika taxeringsdistrikten. Det är ju inte bra som det nu är. I ett taxeringsdistrikt får en handikappad diabetiker ett avdrag på 1000 kronor, medan motsvarande avdrag i ett annat taxeringsdistrikt blir endast 500 kronor etc. Allt talar således för att det är ytterst berättigat och angeläget att klara skatteregler utformas i syfte att få en så rättvis beskattning som möjligt, vilken tar hänsyn till de handikappades speciella kostnader. Reglerna skall gälla alla handikappade, alltså oavsett handikappets art. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan, efter att ha hört herr Börjesson i Falköping med stark inlevelse tala för reservationen, i stort sett nöja mig med att instämma i de synpunkter som herr Börjesson framförde. Låt mig bara i största korthet anföra ytterligare några synpunkter. Utskottet skriver: »Redan nu åtnjuter de handikappade vissa skattefavörer.» Enligt mitt sätt att se är dessa s.k. skattefavörer inte större än att man i de fall det gäller låter de handikappade bli föremål också för en strikt tillämpning av skatteförmågeprincipen. Det är bara det att man är inte konsekvent, såsom herr Börjesson påpekade. Taxeringsnämnderna behandlar de handikappade högst olika, vilket ur den enskildes synpunkt enligt min mening är högst otillfredsställande. Det står också i utskottets betänkande beträffande vissa sådana här avdrag, att det »i praxis torde inte sällan förekomma att handikappade i inkomstkällan tjänst medges avdrag för kostnader för resor med taxi». Jag undrar vad som menas med uttrycket »torde inte sällan förekomma»? Det låter inte vare sig starkt eller särskilt konsekvent om det förhåller sig på det sättet. Jag tycker därför att även utskottets skrivning ger belägg för att härvidlag föreligger ett behov av en utredning, som kan kartlägga i vilka fall det är befogat med avdragsrätt för de handikappade, varmed man också underlättar en konsekvent tillämpning landet över. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Lundström m.fl.

Herr talman! Felet med de nuvarande bestämmelserna är framför allt att man betraktar kostnader som är föranledda av ett handikapp såsom levnadsomkostnader. Detta gör att det i så många upprörande fall numera inte är tillålet att göra avdrag för handikapp. Den förnämsta åtgärd som kan vidtas för de handikappade är att ge dem möjlighet att kunna delta i arbetslivet. Detta måste vi på allt sätt försöka att premiera. Det kan vara fråga om en människa som är rörelsehindrad eller någon som behöver ha dietkost, varigenom de åsamkas extra kostnader. Det är sådant som vi i reservationen och i motionerna framhållit att man måste ta hänsyn till. Om två personer har samma inkomst är det alldeles naturligt att den som har ett handikapp befinner sig i en sämre situation än den som inte har något sådant. Därför är det motiverat att vederbörande får rätt att göra avdrag för sitt handikapp, oavsett om hans inkomst är stor eller liten. Om han i dag kommer litet högre än existensminimum, vill man inte bevilja något avdrag för hans handikapp.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

Herr talman! Det föreligger en principiell skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning. Utskottet anser att de handikappade bäst hjälpes genom andra åtgärder än skattefavörer, ty sådana drabbar olika och blir därigenom inte så rättvisa. Verkliga hjälpåtgärder som tillgrips kan i stället sättas in där de bäst behövs. I betänkandet har vi redogjort för en hel rad av åtgärder som samhället har vidtagit för att hjälpa de handikappade, och statens utgifter för de handikappade kommer nästa budgetår att uppgå till i runt tal två miljarder kronor. Nu säger motionärerna att ingen utredning rörande de handikappades skatteförhållanden pågår. Som vi nämnt åtnjuter de dock vissa skatteförmåner. Fru Nettelbrandt menar att dessa inte är mycket att tala om, men invaliditetsersättning och =<:invaliditetstillägg samt hemsjukvårdsbidrag är skattefria; det kan förtjäna att påpekas. Enligt = riksskattenämndens <anvisningar äger skattskyldiga, som på grund av ålder, lyte eller liknande omständighet är nödsakade att använda bil för färd till och från arbetet, oavsett avstånd och tidsvinst rätt till avdrag för resor med ett belopp som motsvarar de faktiska bilkostnaderna. Utskottet framhåller vidare: »I praxis torde inte sällan förekomma att handikappade i inkomstkällan tjänst medges avdrag för kostnader för resor med taxi.» Det är försiktigt skrivet, eftersom detta kanske inte tillämpas allmänt; kanhända är man mera generös i vissa län än i andra när det gäller den saken. Främst tar man emellertid hänsyn till handikappades särskilda kostnader genom avdrag för nedsatt skatteförmåga. Enligt den praxis som har tillämpats synes inställningen till frågan om sådana avdrag knappast kunna anses restriktiv, påpekar utskottet. Vi understryker vidare att skatt bör uttas efter förmåga och att det alltså i första hand är de handikappades ekonomiska ställning som bör vara avgörande för avdrag. Det är väl riktigt, ty det finns naturligtvis handikappade som når upp till rätt stora inkomster, och de bör inte ha särskilda skattefavörer framför andra, som kanske har väsentligt lägre inkomster. Det måste i detta avseende alltid bli en bedömning av vederbörandes ekonomiska ställning, även om det gäller handikappade. Vi påpekar också att det ibland kan se ut som om skattemyndigheter och skattedomstolar iakttar återhållsamhet vid prövningen, men det tror vi beror på att vederbörande inte riktigt har tagit reda på alla de kostnader, som de handikappade orsakas av sitt handikapp. Det är väl inte heller så märkvärdigt om bedömningarna blir olika, eftersom det här är fråga om en skälighetsprövning av starkt varierande omständigheter — och den kommer vi egentligen aldrig ifrån. Vad skall man då göra? Skall man införa ett generellt avdrag för handikappade? Det kan inte heller verka rättvist. Då måste man såvitt jag förstår tillgripa en schablon, och en sådan kan av naturliga skäl aldrig sättas för högt, eftersom vem som helst — även om han inte befinner sig i en sådan ekonomisk situation att han behöver det — måste få ett schablonavdrag.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
Herr talman! Jag måste reagera när herr Brandt säger att en person inte skall ha en skattefavör bara därför att han har ett handikapp. Det är ju inte detta vi talar om.

Det innebär icke någon skatteförmån för denna person, ty vederbörande har en extrakostnad, som den människa som är frisk inte drabbas av. Det är detta problemet gäller.
Herr talman! Det råder väl inga delade meningar om att det väsentligaste för de handikappade är att få olika former av bidrag och stöd. Skattesidan är ingalunda det primära. Men vi är väl i alla fall överens om — det utgår även utskottsmajoriteten ifrån — att det förekommer viss hänsyn till handikappet även på skattesidan. Det är då som det blir orimligt med den inkonsekventa behandling som framför allt herr Börjesson i Falköping här tidigare har påpekat. Jag vill nu ställa en fråga till herr Brandt. Vi har ju i andra sammanhang här i huset diskuterat frågan om marginalbeskattningen. Jag tror att det råder en stor enighet om — jag skulle vilja nästa våga innesluta finansministern på den punkten — att marginalbeskattningen numera nått en sådan höjd här i landet att man inte utan ödesdigra verkningar kan ytterligare skärpa den. Majoriteten av befolkningen, långt nere i inkomsterna, är beroende av den. Slutsatsen av herr Brandts anförande kan inte rimligen bli en annan än att man just för de handikappade skall kunna acceptera en särskilt skarp, alltså en ytterligare skärpt marginalbeskattning. Är det riktigt herr Brandt?

Herr talman! Får jag börja med fru Nettelbrandt. Det är ju egentligen häpnadsväckande att påstå — och det är väl typiskt för fru Nettelbrandt — att man har sagt någonting som man aldrig har sagt. Allesammans här skulle alltså vara vittne på att jag har stått och sagt att vi skall beskatta de handikappade hårdare än andra! Det är en förunderlig debattmetod måste jag säga. Det säger sig väl självt att så korkad är jag inte, även om fru Nettelbrandt anser att jag är dum. Om jag får säga det själv. Herr Magnusson säger att här gäller det om handikappade sköter ett företag eller en tjänst. Ja, jag har ofta varit med inom landstinget att ge handikappade bidrag och gynnsamma lån till att starta en egen rörelse eller att kunna få möjligheter att sköta en tjänst. En hjälp till självhjälp alltså, och det menar jag är det effektivaste sättet. Men i den mån en handikappad har en stor inkomst, kanske större än människor i allmänhet, då bör han naturligtvis också erlägga skatt som andra gör, lägg märke till det, fru Nettelbrandt! Jag säger »som andra gör», efter de skatteregler som vi nu har — inte att vi skall lägga på dem högre skatt. Som jag sade menar. vi att det är svårt att finna någon norm härvidlag. Vi anser att det är en tillämpningsfråga för skattemyndigheterna och skattedomstolarna. Problemet går att lösa på det sättet. Jag har inte hört här hur reservanterna tänkt sig att man skulle lösa detta problem för att få en mera enhetlig tilllämpning. Vi anser också att större enhetlighet är önskvärd. Men det borde ju kunna åstadkommas utan att vi fattar något beslut om den saken. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Om det vore så enkelt, att man utan vidare kunde göra en skiss över hur vi vill ha uppdelningen mellan olika avdragsmöjligheter, skulle utredningskravet inte ha framställts. Men det är just därför att det inte finns några möjligheter att göra en sådan skiss på rak arm som vi begärt en utredning. En utredning bör ju kunna framlägga förslag på denna punkt efter att ha penetrerat problematiken. Nu inregistrerar jag i alla fall att även herr Brandt är angelägen om att det blir en sådan enhetlighet vid bedömningen som vi eftersträvat genom vårt utredningskrav. Sedan vill jag gärna säga, att jag aldrig ansett herr Brandt vara dum; det är han inte. Därför har jag också stora förhoppningar om att vi skall kunna se den här saken på samma sätt. Men just därför att herr Brandt inte är dum skulle han heller aldrig säga, att vi skall beskatta de handikappade hårdare än andra.

Jag tror att herr Brandt och jag är överens om att det fungerar på det sättet.

Herr talman! Enligt de nuvarande reglerna beskattas bolagsvinster dels hos aktieägaren, dels dessförinnan hos bolaget. Denna dubbelbeskattning kan bli ganska besvärande.

Har vederbörande en 50-procentig marginalskatt går ytterligare en fjärdedel bort, varefter enadst en fjärdedel av den ursprungliga vinsten återstår. Har vederbörande en marginalskatt på 80 procent blir det inte mer än en tiondel kvar av det ursprungliga beloppet. Om företagen i större utsträckning vill skaffa sig sitt rörelsekapital via aktieteckning, blir detta en ganska dyrbar åtgärd. Det är därför vi vid flerfaldiga tillfällen väckt motioner, i vilka vi hemställt att aktiebolagens dubbelbeskattningsproblem skall tas upp till en allmän prövning. Jag ber att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 17 fogade reservationen.

Herr talman!

I och för sig var denna konsolidering och självförsörjning ay stor.betydelse för näringslivet. Den infördes under Wigforss” tid just i denna avsikt, Självfinansieringen = och ; konsolideringen utvecklades emellertid på ett sätt som inte i allo var lyckat ur samhällsekonomisk synpunkt. Många företag använde sina förmögenheter till att köpa börsnoterade aktier och medverkade därmed till att pressa kurserna på dessa 1 höjden. Vissa företag ansåg det bekvämare att inhösta skattefria utdelningar på det effektivaste sättet. Dessa aktieköp kunde verka direkt produktionshämmande. Kapitalet stannade kvar i företagen, oavsett om det ledde till en ur samhällsekonomisk synpunkt mer räntabel användning av kapitalet, och det uppstod svårigheter för nystartade eller expanderande företag att anskaffa medel genom nyemissioner. Bl. a. detta var anledningen till att riksdagen antog Annell-lagen. Även i andra länder hade man gjort samma iakttagelser och gått ännu längre än vad vi har gjort. : Lagen är inte avsedd att medföra lättnader eller skärpningar i bolagsbeskattningen, utan avsikten med Annelllagen var att i begränsad utsträckning flytta över skattebördan från nystartade och expanderande företag till stagnerande. Genom att nyemissioner underlättades avsåg man att öka tillgången på aktier och pressa ned priserna på dessa. Det intressanta är nu att vi har två par av motioner från de moderata. I det ena motionsparet talas det om risken för en alltför hög självfinansiering. Vinsterna, säger man, stannar i stor utsträckning inom företag, till nackdel för uppkomsten av en rörligare kapitalmarknad. Här använder alltså ledamöter av moderata samlingspartiet samma argument som vi tidigare har åberopat mot en alltför hög självfinansieringsgrad. Man kan fråga sig, om de har kommit till insikt om detta först nu. Samtidigt anser de att aktiebolag med hög intern finansiering missgynnas i jämförelse med aktiebolag där finansiering sker genom lån eller genom tillskott från aktieägarna. Ja, men detta var ju syftet med Annell-lagen. Man ville, som jag sagt tidigare, ha en friare kapitalmarknad och stimulera de nystartade och expanderande företagen. Nu vill man ha en utredning om avveckling av dubbelbeskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar, men den saken kan det aldrig bli tal om, menar vi, om inte samtidigt bolagsbeskattningen i sin helhet omprövas. Det måste sägas att vi har en liberal och för företagen internationellt sett gynnsam företagsbeskattning — det tror jag inte ens någon företagare vill förneka — om nämligen hänsyn tas till de liberala avskrivningsoch värderingsreglerna i stort och även till andra skatteregler som gynnar konsolidering av företag. Bolagen har ju redan nu rika möjligheter att undkomma skatt helt eller att få den uppskjuten. Därtill kommer att vi i vår får en proposition med förslag till ändrade regler om avdråg för avskrivning på byggnader och markanläggningar och bi. a. högre initialavskrivningar på detta område. Det ger möjligheter till skattefinansiering och konsolidering i högre grad än nu. Så frågan om ekonomiska föreningar. Dessa vänder sig i allmänhet inte till den egentliga kapitalmarknaden för att anskaffa kapital. Någon utdelning på insatskapitalet förekommer praktiskt taget aldrig inom den jordbrukskooperativa föreningsrörelsen, och därför ansåg 1960 års bolagsskattesakkunniga att sådant avdrag inte var motiverat i detta sammanhang. I remissvaren framhölls att införande av regler om partiellt upphävande av dubbelbeskattning av ekonomiska föreningar skulle vara förknippat med många svårigheter. Någon proposition kom ju heller inte till stånd. När Annell-lagen permanentades 1967 framhöll departementschefen att dess bestämmelser kan komma att omprövas om förutsättningarna för lagen radikalt förändras. Så har enligt utskottets mening ännu inte skett. I det andra motionsparet — 1:682 och II: 815 — från de moderata yrkas att skattesatsen för ekonomiska föreningar höjs till 40 procent och blir densamma som för bolagen. Det är sällan vi får någon motion om skattehöjningar från detta håll men nu har vi alltså fått en sådan framställning. Nu har ju en proposition aviserats till vårriksdagen med förslag om ändrade bestämmelser för beskattning av bl a. sparbanker och jordbrukets kreditkassor. Bakgrunden till detta finns i en promemoria från finansdepartementet, och Kungl. Maj:t har alltså sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vet att det inte är särskilt väluppfostrat att tala för en avstyrkt motion. Jag tar mig ändå friheten att säga några ord och ställa ett yrkande bl.a. för att möjligen få justitieministern att fullfölja de tankegångar som han gav uttryck för i propositionen 1968 om att medling i framtiden skall bli frivillig. Det är nämligen enligt min uppfattning en mycket väsentlig fråga som har upptagits i denna motion. Det gäller här frågan om vi på ett amatörmässigt sätt skall fortsätta att bibehålla medlingen, vilken i de flesta fall är en tom formalitet, som processförutsättning i hemskillnadsmål. Jag lämnade i höstens debatt en mycket ingående skildring av hur det kan förhålla sig när det gäller denna form av verksamhet. Jag skall naturligtvis inte i dag gå in på den långtgående argumentationen. Men jag vill i varje fall peka på hur besvärande det kan vara i de mindre orterna, när två makar vill skiljas och tvingas att inför en tyvärr alltför ofta osakkunnig person framlägga skälen härför. Jag påpekade hur löjligt förhållandet kan vara, när personer som själva i yrket ägnar sig åt samlevnadsoch psykologiska frågor, t.ex. läkare, kuratorer, socialvårdare m.fl., tvingas att uppsöka en mindre erfaren person för att erhålla medlingsbevis. Jag påpekade det djupt tragiska i att medlingen i vissa fall kan föra med sig att den part i ett äktenskap som allvarligt och under lång tid övervägt.sa ken, innan han eller hon tar steget att lämna ett outhärdligt äktenskap, ändå kanske övertalas att fortsätta. Jag sade även vid det tillfället, och jag vill understryka detta i dag: Låt oss sluta med att på detta otidsenliga sätt söka lappa ihop trasiga äktenskap! När parterna kommer tillstädes inför medlare är det oftast för sent, och vi har inte heller tillgång till den kvalificerade medling som skulle kunna bli till hjälp när det gäller att klarlägga konfliktsituationer ' i äktenskap. Den frivilliga medlingen har vi sagt bör fortfarande kunna finnas för dem som vill söka sådan medling.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon egentlig debatt med fru Hörnlund i denna fråga, eftersom vi principiellt har samma uppfattning om frivillig medling i äktenskapstvister. Frågan om ändringar i giftermålsbalken behandlades ju senast den 12 december i fjol, och vi hade då att ta ställning till en motion med samma yrkande och i allt väsentligt med samma motivering som den nu föreliggande motionen. I debatten i höstas yttrade jag att medling i samband med äktenskapstvist bör bli frivillig och inte som nu vara en processförutsättning.

Vid detta tillfälle hemställde utskottet av den anledningen om avslag på motionsyrkandet och denna hemställan bifölls av riksdagen. Utskottet har för sin del under den korta tid som gått sedan vi senast behandlade frågan inte funnit skäl att frångå bedömningen i höstas och kan således inte tillstyrka motionen. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på det av fru Hörnlund under överläggningen framförda yrkandet och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer att rösta på det av fru Hörnlund framförda yrkandet och känner också ett behov av att med några ord motivera detta. Jag har inte någon särskilt lättsinnig syn på skilsmässor och önskar inte på något sätt förta kraften i de samhällets åtgärder. som kan vidtagas till förebyggande av vad utskottet någonstans kallar onödiga skilsmässor. Det förhåller sig snarare tvärtom. Utskottet nämner i sitt utlåtande att 20 procent av alla medlingar varit framgångsrika i den meningen att den tilltänkta skilsmässan inte blivit av. Jag håller inte för otroligt utan snarare för sannolikt att antalet, inte bara i procent utan också i absoluta tal, lyckade medlingar kunde ha varit något större om institutet varit frivilligt och inte obligatoriskt. Dessutom har jag, herr talman, vilket framgått av några tidigare riksdagsdebatter om till exempel de hemlösas problem, framfört uppfattningen att det finns andra åtgärder i samband med skilsmässa som det kanske finns väl så stor anledning att belägga med någon form av obligatorium. Jag tänker då på någon kurativ insats omedelbart efter skilsmässan, som kanske skulle kunna förebygga åtskilliga tragedier. Herr talman! Helt i syfte att försöka stärka skyddet mot s.k. onödiga skilsmässor vill jag alltså instämma i yrkandet om bifall till motionen.

Herr talman! De motioner som väckes här i kammaren faller som bekant oftast på hälleberget, men någon enstaka gång kan dock en motion falla i god jord. Den motion som jag har varit med om att väcka i detta ärende och som behandlas i förevarande utlåtande, motion II: 863 har tydligen fallit i mycket god jord, ty redan ungefär en vecka efter det att motionen väcktes kom det en skrivelse i ärendet från justitieombudsmannen. Det är verkligen roligt att det har hänt något på detta område — och att det har hänt så snabbt. Jag vill nu bara uttrycka den förhoppningen att resultatet av de begärda åtgärderna också kommer snabbt.

Herr talman! Eftersom Kungl. Maj:ts uppmärksamhet redan riktats på detta ärende genom att det tagits upp av justitieombudsmannen Lundvik, ber jag endast helt kort att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara några ord i anledning av första lagutskottets utlåtande nr 15, vari behandlas ett motionspar från moderata samlingspartiet, av herrar Nilsson i Agnäs, Werner m.fl., som avser kyrkofriden. Ordningen vid våra kyrkogårdar och kyrkor är ju helt otillfredsställande. När man suttit några år i riksdagen kommer man underfund med att det är värdefullt att få ett positivt och enhälligt uttalande från ett utskott. Det är därför med glädje man konstaterar att samtliga ledamöter av första lagutskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i motionerna. Utskottet har klart och otvetydigt slagit fast att friden vid våra kyrkor och kyrkogårdar skall ges högsta prioritet bland de frågor som har samband med ordningens upprätthållande. Jag tycker att utskottets skrivning på denna punkt är så tveklös, att det egentligen inte skulle finnas så mycket att tillägga. Min vän herr Wiklund i Stockholm har emellertid vid utskottets utlåtande fogat ett särskilt yttrande som man noterar med en viss förvåning. I detta särskilda yttrande framför herr Wiklund i stort sett endast en i förhållande till utskottets skrivning avvikande mening, nämligen att det behövs en utökning av polismakten. Moderata samlingspartiet har under våren behandlat en motion om en förstärkning av polisväsendet. Jag tar för givet att herr Wiklund stödde denna motion. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall endast säga några få ord med anledning av första lagutskottets utlåtande nr 15. Man måste ibland ställa sig frågan vart vi är på väg. Det är en nyttig och ofrånkomlig fråga, inte minst i det sammanhang som aktualiseras i förevarande motioner. Det rådde en gång hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid, kyrkofrid. Det fanns en gång sådana fridslagar som respekterades, det låter som en saga. Det var en gång i den mörka medeltiden — den s.k. mörka medeltiden. Då kunde man i en nation, som ville kallas kristen och som rest sig mot barbari och självsvåld till kamp för människovärdet, samlas kring ett krav att hem och tingsplats och kyrka skulle fredas och att kvinnan skulle försäkras frid på väg och i hus. Genom ett halvt årtusende — ja, ännu längre — har vårt folk hållit på dessa lagar och haft välsignelse av dem. Men i dag skulle det vara ett hån att påstå att fridslagarna efterlevs. Deras innehåll finns inskrivet i våra lagar, deras värde ifrågasättes icke av vårt folks stora flertal eller av den lagstiftande församlingen eller av myndigheter och samhällsansvariga — men lagarna ligger utan verkan. Jag menar att de inte kan tilllämpas. Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar verifierar mitt påstående. De motioner som ligger till grund för utlåtandet handlar om kyrkorummens och kyrkogårdarnas frid, om gudstjänsters fredande. I dem påvisas allvarliga övergrepp mot kyrkofriden, och utskottet förnekar icke sanningshalten i motionernas uppgifter. Utskottet understryker tvärtom att brottsutvecklingen faktiskt varit ogynnsam under de senaste åren och att samhället har svårigheter att komma till rätta med brottsligheten. Men på grund av polisväsendets ansträngda arbetsläge klarar inte polismyndigheterna sin uppgift att bevaka också kyrkor och kyrkogårdar, även om den bevakningen måste ges hög prioritet, som det heter. Lagen stadgar vakthållning och fredning — men samhället har inte organ att övervaka lagens efterlevnad. Jag hänvisar till en debatt som tidigare under denna vecka fördes här i kammaren och som gällde polisens resurser och möjligheter. Utskottet anser att lagarna på detta område är tillräckligt stränga — lagstiftningen erbjuder redan tillräckliga möjligheter att beivra ifrågavarande brottslighet, menar utskottet. Men ingen behöver vara rädd för straffen; polisen hinner inte bevaka och freda kyrkorna. De skyldiga slipper efterräkningar för sina gärningar. De kan bullra vid gudstjänsterna, supa på kyrkogården, förorena, stjälpa gravvårdar och skända heliga ting — i de flesta fall händer ingenting. Bara det att många församlingar får ordna egen bevakning till stora kostnader — exempelvis skaffa vaktman med hund — visar hur det är ställt. Skymfar någon vad som hålles heligt av de kristna skall alltfort lagen om trosfrid tillämpas, men den kan i verkligheten inte tillämpas. En nattvardsgudstiänst i en storstadskyrka, en högmässa adventssöndagen störes genom intermezzon — jag har själv varit med om det — som av församlingarna uppleves som ett skändande av heliga rum och tider och symboler. Och det får ske utan att lagen om trosfrid kan sättas i kraft. I motionerna finns också ett krav på vidgad upplysningsverksamhet och fostran i skolan. Utskottet skriver i utlåtandet att sådan verksamhet bedrivs, och det är alldeles riktigt. I läroplanen talas inte bara om kunskaper, utan det heter att skolan också skall ge individuell och social fostran samt en etisk fostran, som skall bibringa eleverna en god uppfattning om de moraliska normer som måste gälla för samlevnaden mellan människor och som bär upp rättsordningen i ett demokratiskt samhälle. Det finns redan en sådan etisk fostran, heter det i utlåtandet. Såsom framgår av motionerna hade vi trott att en utväg härvidlag skulle vara att ge någonting mer, att ge kunskaper som skulle göra att polisiära ingripanden inte i första hand behövde ske. Vi trodde att när folk fick reda på vad som gällde på området skulle det bli en annan ordning, och vi skulle få kyrkofrid. Men undervisningen är alltså redan tillräcklig. Då måste man fråga: Hur är det med undervisningens effektivitet? Läroplanens målsättning täcker kraven i motionerna, heter det. Nå, då är ju allting utmärkt. Men hurudant är resultatet? I första lagutskottets utlåtande står en rad som jag måste sätta ett frågetecken för: »Även kyrkosamfunden har sitt ansvar för dessa problem.» Då måste jag fråga: Vad kan kyrkosamfunden göra? Vad är det som väntas av dem? är det samfundens medlemmar och söndagsskoleelever man tänker på? Är det tänkbart att dessa deltar i ohelgandet av kyrkogårdar och kyrkor? Vad har kyrkorna härvidlag för stöd om de skall gå ut för att försöka åstadkomma en ändring? Jag måste upprepa frågan: Vad väntar man i dag av samfunden? Vad skall de ytterligare betala för att freda sina helgedomar och sina dödas vilorum? Jag har följt förhållandena under en längre tid och är av den uppfattningen att denna tendens till ofredande griper omkring sig, så att det inte bara är inom storstadsområdena sådana saker förekommer. Vi kan vänta att skörden blir stor även på andra håll i landet. Sedan ber jag att vördsamt få tacka för de ord som står överst på sidan 4 i utlåtandet, där utskottet finner det vara värdefullt att motionärerna bringat kyrkofriden under debatt. Herr talman! Det är en underlig utveckling vi upplever. Människan är fri, vårt land är demokratiskt, vi vill fred. Vi tål inte att något skändas eller att någon förtrycks i Latinamerika eller i Afrika. Vi har ett rättssamhälle som vi är stolta över. Vi är föredömen på skolans område. Men, livet hotas överallt i alla faser. Somliga får inte födas utan skrapas bort även om de var ämnade till genier. Andra får inte ligga i fred under gravvården när de väl kommer dit, och under livsvandringen ofredas man på gatan och vägen, på tinget, i kyrkan och vid nattvardsbordet. Och vi kan ingenting göra. Lagarna finns, läroplanerna är bra och användes, men vi lever inte i medeltiden. Vi lever i frihetens tidevarv när också brottslingen gör som han vill. Den laglydige har det betydligt svårare. Herr talman! Jag har intet yrkande.